Fru talman! Sverige har tre grundlagar: regeringsformen, successionsordningen och tryckfrihetsförordningen. I dag skall riksdagen fatta det slutliga beslutet i fråga om en helt ny grundlag, yttrandefrihetsgrundlagen. Detta beslut blir historiskt. En helt ny grundlag har nämligen inte införts sedan representationsreformen år 1866. Den 8 maj i år tog en enig riksdag det första steget mot den nya yttrandefrihetsgrundlagen. Jag satt vid det tillfället i talmansstolen och kunde med glädje, men också med stolthet, konstatera hur riksdagens politiska partier ställde upp för den nya grundlagen. Den gamla svenska traditionen fullföljdes, att en grundlag skall stiftas under stor enighet. De olika partiföreträdarna uttryckte sin stora glädje och tillfredsställelse över denna enighet om demokratins spelregler. Det gjorde Kindbom, centern, Bo Hammar, vänsterpartiet, och Hans Leghammar, miljöpartiet. Den stora enighet som manifesterades i riksdagen den 8 maj är en stor styrka för den svenska demokratin. Den nya grundlagen reglerar yttrandefriheten i radio och TV, filmer och videogram, ljudupptagningar och liknande medier. Yttrandefriheten i dessa andra medier än det tryckta ordet har hittills fallit under det mindre detaljerade skydd som finns i regeringsformen för de grundläggande fri och rättigheterna. Nu flyttar vi fram positionerna genom att yttrandefriheten får ett mer i detalj utformat skydd även i de medierna. Reglerna om detta skydd bygger i allt väsentligt på de grundläggande principer som gäller för tryckfriheten. Jag vill gärna upprepa eller återge dessa grundläggande principer som vi nu stadfäster genom dagens beslut. De är censurförbud, etableringsfrihet, särskilda regler om ansvarighet för yttrandefrihetsbrott, skydd för den som anskaffar eller tillhandahåller upplysningar för offentliggörande, uttömmande uppräkning av de gärningar som kan beivras som yttrandefrihetsbrott och slutligen en särskild rättegångsordning för beivrande av sådana brott. Fru talman! Mot bakgrund av den debatt som förevarit sedan första riksdagsbeslutet i somras vill jag beröra några frågor. Den etableringsfrihet som gäller för tidningar har inte kunnat flyttas över till etersänd radio och TV, av det enda skälet att utrymmet i etern i dag är begränsat. Även om jag tror att teknisk forskning och utveckling -- en gammal industriminister skall ju ha en långtgående tro på detta -- kommer att kunna ge oss en ny teknik, som medger ett betydligt större utrymme än i dag, kommer det nog alltid att finnas ett behov av att reglera ianspråktagandet av de utrymmen som kommer att vara tillgängliga. Då gäller det att se till att dessa utrymmen kommer allmänheten till godo i så stor utsträckning som möjligt. Det är av stor betydelse för den fria opionionsbildningen att dessa utrymmen tas i anspråk för sändningar till allmänheten. Yttrandefriheten är då av grundläggande betydelse för alla överväganden om denna fördelning. Det finns därför i yttrandefrihetsgrundlagen en föreskrift som innebär att det allmänna skall eftersträva att radiofrekvenserna tas i anspråk på ett sätt som leder till den vidaste möjliga yttrandefriheten och informationsfriheten. En särskild utredare arbetar nu med att utarbeta förslag till lagstiftning om fördelning av radiofrekvenser. Detta arbete bör avvaktas innan man tar ställning till frågan om, och i så fall i vilken utsträckning, som regler för fördelningen av radiofrekvenser bör tas in i den nya yttrandefrihetsgrundlagen. Detta är således en fråga som vi får återkomma till. I samband med frågan om etableringsfrihet vill jag något beröra den särskilda bestämmelsen om närradion i yttrandefrihetsgrundlagen. Enligt den bestämmelsen skall det finnas möjlighet för sammanslutningar att få tillstånd att sända ljudradioprogram i lokala radiosändningar i den utsträckning som just tillgängliga radiofrekvenser medger. Detta innebär ju givetvis inte att det bara är sammanslutningar som skall kunna få tillstånd för att sända ljudradioprogram i lokala radiosändningar. Också andra har den möjligheten. Det har förekommit vissa missförstånd på den punkten i debatten. Frågan om reklam i radio och TV har i den allmänna debatten tilldragit sig stort intresse. Riksdagen beslutade i juni i år om ändringar i radiolagen som innebär att det nu skall bli möjligt att etablera en ny TV-kanal, som finansierar sin verksamhet med reklam i programmen. Sveriges Radio-koncernens sändningar. Ordningen med reklamfrihet i Sveriges Radio-koncernens program måste naturligtvis bli rättsenlig även med den nya grundlagen. När det rättsliga skyddet för yttrandefriheten i programmen upphöjs till grundlag, måste grundlagen därför innehålla ett uttryckligt undantag som medger att ett sådant reklamförbud upprätthålls genom lag. Med utgångspunkt från de principer som ligger till grund för grundlagen skulle det inte vara godtagbart om staten utan vidare skulle kunna träffa avtal med programföretagen om generella förbud mot yttranden av visst slag. Det är just detta som är bakgrunden till att det i yttrandefrihetsgrundlagen föreskrivs att bestämmelserna i grundlagen inte hindrar att det i lag meddelas föreskrifter om förbud mot reklam i radioprogram. Fru talman! Yttrandefrihetsgrundlagen har föregåtts av ett mycket omfattande utrednings och beredningsarbete. Det har pågått i mer än två decennier. Alla som har följt de här frågorna vet att det under detta arbete verkligen har rått delade meningar om hur den nya grundlagen skulle utformas. Man startade inte det här arbetet under enighet, och man visste från början inte facit på hur man skulle landa en gång när man lade fram lagen för riksdagen. Men det fanns en stark önskan hos de politiska parterna att jämka samman de olika uppfattningarna för att åstadkomma det som så länge har varit en gemensamma målsättningen, nämligen ett väsentligt stärkt skydd för yttrandefriheten också i andra medier än det tryckta ordet. Naturligtvis får inte en bred enighet kring grundlagen utesluta olika uppfattningar om hur man bör utnyttja det utrymme för vanlig lagstiftning som grundlagen ger. Där vill jag hålla med dem som i debatten sagt att en enighet naturligtvis inte får leda oss fel. Det är också självklart att det kan finnas olika meningar om hur också en ny grundlag kan behöva utvecklas och förbättras. En ständigt levande debatt om vår demokrati, om våra grundlagar och om våra spelregler för det demokratiska arbetet är eftersträvansvärd.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

Fru talman! Vi står i dag inför ett andra beslut om ytterligare en grundlag, yttrandefrihetsgrundlagen. Jag skall ärligt säga att det är med en begränsad entusiasm som jag står här och för dess talan. Vi kan konstatera att den yttrandefrihetsgrundlag som vi nu skall sjösätta förvisso inte i allt återspeglar moderata synsätt. Det har varit en långvarig diskussion alltsedan 1940-talet om hur vi skall kunna skydda yttrandefriheten. Diskussionen har kanske varit särskilt intensiv under de senaste två decennierna. Om jag inte missminner mig har det varit fem olika utredningar, däribland massmediautredningen och yttrandefrihetsutredningen. Inför det förslag som presenterades i våras var det fråga om ingående och långvarig beredning av en särskild arbetsgrupp. Det förekom t.o.m. partiledaröverläggningar. Jag har inte varit involverad i det här arbetet tidigare, men jag har då kunnat följa det hela ifrån en mer blygsam post som suppleant i konstitutionsutskottet. Det som är väsentligt i det här sammanhanget är att det alltid har rått ett strävan efter en bred enighet kring grundlagsfrågorna. Det som har kommit fram i lagförslag när det gäller demokratis spelregler är något som har väckt respekt och som respekteras såväl av moderaterna som av våra huvudmotståndare, socialdemokraterna. Jag sade inledningsvis att yttrandefrihetsgrundlagen förvisso inte återspeglar i allt någon moderat syn.

Det gäller grundlagsskyddet för reklam och etableringsfrihet. De lösningar som här har uppnåtts är emellertid acceptabla. De har uppnåtts genom kompromisser, som vi från moderata samlingspartiet har stått, och står även i dag, bakom, men vi vill gärna understryka att den reglering som nu föreslås när det gäller dessa båda områden inte på något sätt kan betraktas som slutgiltig. Man kan lugnt räkna med att utvecklingen kommer att tvinga fram ett starkare grundlagsskydd, såväl för reklamen som för etableringsfriheten.'' Detta är moderata samlingspartiets ståndpunkt, och jag har velat redovisat den ordagrant för att understryka kontinuiteten. Vad vi sade i går gäller också i dag. Omedelbart efter det att riksdagen nu i en andra läsning har antagit yttrandefrihetsgrundlagen börjar vi moderater arbeta för förändringar av yttrandefrihetsgrundlagen och också av tillämpliga delar i regeringsformen. Vi börjar arbeta för förändringar som kommer att leda fram till att vi mera precist skall kunna ange ett starkt grundlagsskydd för reklamen och för etableringsfriheten. Jag tycker mig också av Thage G Petersons anförande erfara att det finns ett intresse från socialdemokratisk sida att inte bara delta i debatten utan också kunna medverka till att de spelregler som gäller för demokratin slås fast än tydligare för framtiden än vad som fallet är i dag. Men om man nu inte är hundraprocentigt nöjd, varför då inte avslå den här yttrandefrihetsgrundlagen, som Ny Demokrati föreslår? Jag vill säga att det är att göra det alltför lätt för sig. Jag har tidigare betonat vikten av att det råder en enighet kring grundlagsfrågorna och att man bygger vidare på den grund som läggs. Andra ger och tar, vi måste också ge och ta. Det är inte en grundlag som vi till allt instämmer i, men vi har varit med om att ändå få fram väsentligheterna i den. Vad vi nu skall göra är att försöka övertyga den andra sidan om bärkraften i våra ändringsförslag, som kommer att redovisas i framtiden. Vad jag har sagt är också svar på den reservation som avgivits i konstitutionsutskottet av Harriet Colliander. Den reservationen skjuter in sig på en enda punkt -- visserligen viktig men dock en enda -- nämligen möjligheten att i lag förbjuda kommersiell reklam i radio och TV. Det var just detta som vi moderater ville ha bort. Jag vill gärna stryka under att det är en skönhetsfläck i yttrandefrihetsgrundlagen, och jag är övertygad om att vi också kommer att få bort den så småningom. Men detta är inte skäl att stjälpa allt det som har uppnåtts i yttrandefrihetsgrundlagen, och jag utgår ifrån att en borgerlig regering inte kommer att uttnyttja möjligheterna till inskränkning av dessa friheter, som är så väsentliga. Att man inskränker de friheter som man ger med ena handen genom vanlig lag är ju inget nytt. Hela vår grundlag genomsyras av den lagstiftningstekniken. I den s.k. fri och rättighetskatalogen, 2 kap. regeringsformen, finner vi i 12, 13 och 14 §§ angivet hur en rad olika inskränkningar skall kunna göras. Därtill ytterligare en reflexion. Om yttrandefrihetsgrundlagen inte skulle gå igenom, hade det rådande reklamförbudet ju fortsatt att gälla. Men om vi nu stadfäster yttrandefrihetsgrundlagen, kan också det förbudet försvinna. Om vi skulle säga nej, skulle vi få en grundlagslös tillvaro på yttrandefrihetens område, och det ser jag inte som något acceptabelt. Det står i strid med Europakonventionen, säger man. Det är möjligt att det är så, men därom vet vi inte ett enda dugg. Det är möjligt, men i så fall står ju den svenska lagstiftningen i strid med Europakonventionen redan nu. Varför ser man då inte till att vi får en prövning av Europadomstolen? Låt oss få en sådan, och jag skall gärna säga att jag med glädje i så fall skulle se fram emot en fällande dom mot Sverige, för då skulle vi tvingas att ändra på den här bråten på en rad olika punkter. Det skulle göra det lättare för oss att driva yttrandefrihetens maximer i riksdagen och på andra ställen. Ny Demokrati vill nu gärna framstå som en särskild förespråkare för yttrandefriheten, men jag tycker att man slår in öppna dörrar. Man konstaterar att bristerna finns -- det har vi moderater gjort länge -- men man vill gå långt. Man vill säga nej, och det har vi sagt att vi inte är beredda att göra, utan vi vill arbeta vidare på den grund som vi har kunnat skapa. Ny Demokrati konfronteras med det här problemet för första gången. Vi moderater har brottats med det under flera decennier. Vi har har uppnått att vi inte har fått en konstig sammanbakad tryckfrihetsförordning och yttrandefrihetsgrundlag, som var på tal och var nära en gång. Vi har uppnått att ståndpunkter som i dag ter sig högst relevanta och moderna har kunnat beaktas i det här grundlagsarbetet. Yttrandefrihetsgrundlagen är ingen perfekt lag, men den är ett steg framåt. Den innebär en avsevärd liberalisering av yttrandefriheten men försämrar inte en tum. Vi arbetar oförtrutet vidare på en förändring och på förbättring av yttrandefrihetsgrundlagen. Därför, fru talman, kan jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman, ledamöter! Det är inte var dag som vårt land står inför uppgiften att tillägna sig en helt ny grundlag genom beslut i denna kammare. Så skall det också vara, ty grundlagar har och skall ha en tyngre status än och stå över vanliga lagar. Den nya yttrandefrihetsgrundlagen har också låtit vänta på sig, i närmare bestämt 20 år, och den är därmed sedan flera år redan förbisprungen både av den tekniska utvecklingen och så att säga av det andliga opinionsklimatet. Yttrandefrihetsgrundlagen bärs upp av ett otal kompromisser och ett ivrigt kohandlande. Den demokratiska traditionen föreskriver nämligen att största möjliga enighet skall råda när det gäller att tråckla ihop nya grundlagar för vårt land. Resultatet blir givetvis därefter: urvattnat och stundom försett med luddiga reservationsmöjligheter eller, låt mig kalla det, inskränkningar. Processen påminner litet om att spela Fia med knuff: två steg framåt och ett tillbaka. Annars är tanken bakom att skaffa Sverige en yttrandefrihetsgrundlag mycket god, även om yttrandefriheten i sig finns garanterad på ett sätt i bl.a. både regeringsformen och tryckfrihetsförordningen. De sakliga invändningar som kan resas mot den vilande yttrandefrihetsgrundlagen har flera talare redan berört i dagens debatt. Jag delar de synpunkterna och tänker inte ytterligare upprepa dem här, utom i ett, enligt min mening, mycket viktigt avseende: det möjliga, generella reklamförbudet för radio och TV. Den möjlighet som öppnas för att bl.a. införa ett reklamförbud i 1 kap. 12 § andra stycket är den från yttrandefrihetsrättslig synpunkt allvarligaste bristen med den nya grundlagen, samt att markoch etersända radio och TV-program i realiteten kan undantas från merparten av det skydd yttrandefrihetsgrundlagen är tänkt att ge. Här är det således omsorgen om ett reklamfritt och orubbat Sveriges Radio som spökar. Men vem har sagt att Sveriges Radios organisation och struktur är för all framtid given? Det är snarare högst sannolikt att den tekniska och ekonomiska utvecklingen inom en snar framtid kommer att framtvinga strukturförändringar inom Sveriges Möjligheten att med stöd av yttrandefrihetsgrundlagen genom vanlig lag förbjuda reklam i etermedier saknar sin motsvarighet i tryckfrihetsförordningen för tryckta medier, helt enkelt därför att tidningar och tidskrifter utan annonser skulle självdö. En fri finansiering är således en nödvändig förutsättning och en garanti för yttrandefriheten. Det som därför, enligt min mening, gör denna inskränkningsmöjlighet i den vilande yttrandefrihetsgrundlagen särskilt allvarlig är just att den står i en grundlag som är tänkt att reglera ett av det demokratiska rättssamhällets absolut viktigaste hörnstenar, nämligen just friheten att få tänka och tala fritt. Anledningen till att det för stiftande av grundlag krävs två likalydande beslut av riksdagen med ett val däremellan är just att det skall finnas rådrum och betänketid för att man skall kunna ta hänsyn till nya eller tidigare föga uppmärksammade omständigheter. Ett val, som i det här fallet dessutom lett till en annan politisk sammansättning av riksdagen, borde också kunna få ha betydelse för bedömningen av fundamentala fri och rättigheter. Fru talman!

Fru talman! Innan jag går in på mitt skrivna manuskript vill jag säga att jag under de senaste veckorna -- förgäves, måste jag säga -- försökt övertyga riksdagsledamöterna om vilket hot yttrandefrihetsgrundlagen kan komma att utgöra mot friheten i etern. Man har då genomgående sagt: Lugn, lugn! Det är ingen fara. Den här regeringen kommer aldrig att stoppa en radiostation med stöd av den lagen. I morse kunde vi i tidningen läsa rubriken: ''Radio Z stoppas vid årsskiftet''. I artikeln heter det: ''När hon'' -- dvs. det ansvariga statsrådet Friggebo -- avslöjade hon - - att Televerket Radio får i uppgift att beslagta de sändare som de lagbrytande radiostationerna hyr.'' Det heter vidare i artikeln: ''De som söker koncession och inte har några anteckningar i straffregistret placeras först i kön.'' Detta, fru talman, står i en svensk tidning år 1991 samma dag som vi antar en yttrandefrihetsgrundlag som gäller friheten i etern. Sist något sådant förekom var, enligt vad jag kan erinra mig, i Nicaragua. Då ingrep amerikanarna med våldsam kraft, därför att man försökte stoppa radiostationen. I Vilnius försökte man under upproret, men det stoppades också. I Sverige har vi någonting att se fram emot. Fru talman! Det förslag till yttrandefrihetsgrundlag som ligger på riksdagens bord utgör resultatet av 20 Resultatet är en kompromiss. Härom kan mycket sägas men jag avstår från det. Förslaget antogs första gången i våras av en enig riksdag. Vid det tillfället var riksdagens ledamöter inte medvetna om att yttrandefrihetsgrundlagen i sin tillämpning strider mot Europakonventionen om de mänskliga fri och rättigheterna. Det förklarar, om än ej ursäktar, den då rådande enigheten. Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna är alltjämt för många ett okänt begrepp, trots att det gått många år sedan Sverige förpliktade sig att respektera den. Konventionen utgör en katalog över individers rättigheter, och staten skall stå som garant för att de inte kränks. Innehållet i våra lagar får inte strida mot konventionen. Konventionen är således en grundlagarnas grundlag. Till skillnad från vad som gäller för våra egna grundlagar kan vi inte ändra konventionen, vare sig vart och vartannat år eller var och varannan mandatperiod. Konventionen ligger fast. I Sveriges riksdag tas ej erforderlig hänsyn till detta faktum när lagar stiftas. Som en följd härav fälls svenska staten i Europadomstolen för brott mot de mänskliga rättigheterna i en takt som nu överstiger en gång i månaden. Varje fällande dom förorsakar Sverige förluster bl.a. i skadestånd men framför allt i förlorat internationellt anseende som rättsstat. Sist fälldes Sverige återigen i ett fall förra veckan. De brott som svenska staten fällts för gäller: kränkning av föräldrars rätt att ta hand om sina barn, kränkning av enskilds rätt att få muntlig förhandling i domstol, kränkning av rätten att över huvud taget få sin sak prövad inför allmän domstol, kränkning av rätten att disponera sin egendom, osv. Brottskatalogen kan göras mycket längre. Gemensamt för dessa brott är att svenska staten inte respekterar den enskildes fri och rättigheter så som konventionen föreskriver. Sak samma med yttrandefrihetsgrundlagen. Dess värre är det således ingenting unikt att ett lagförslag som hamnar på riksdagens bord står i strid med Europakonventionen. Det unika i detta fall är att det rör sig om en grundlag. Vari kränkningarna av Europakonventionen denna gång ligger framstår tydligt om jämförelse görs med vår fria press. Skulle yttrandefrihetsgrundlagens censurbestämmelse gälla tryckfrihetsförordningen kunde riksdagen med en vanlig lag förbjuda annonser i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet eller vilken tidning som helst som statsmakten tyckte var obekväm. Annonserna utgör 60--80 % av tidningarnas intäkter. Annonsförbudet skulle därför leda till omedelbar konkurs, och tidningarna skulle därmed vara tystade. För radio och TV-stationer är det ofta ännu viktigare med annonsintäkter; det är ofta de enda intäkter de har. Efter socialismens sammanbrott upphävde man i öststaterna omedelbart sådana censurmöjligheter som Sverige, som enda demokrati i världen, nu står i begrepp att införa i grundlag. I öst hade man bitter erfarenhet av hur censur i media kan utnyttjas av statsmakten för att inskränka den enskildes fri och rättigheter. Det citat jag inledde med belyser detta utmärkt. Europakonventionen har utvecklats i sin tillämpning allteftersom konventionssystemet vunnit i styrka. Anstormningen av nya medlemmar till Europarådet -- Finland, Ungern, Polen m.fl. -- visar vilken enorm uppskattning som Europakonventionen åtnjuter. Så har det inte varit i Sverige. Därom vittnar först Lidbomeriet som fenomen i lagstiftningen och, mer drastiskt, tillmälet Petréns lekstuga som uttryck för statsledningens arrogans på 1980-talets början. Konventionen har inte alltid tagits på allvar, allra minst när yttrandefrihetsgrundlagen första gången antogs. Såsom framgår av lagrådets yttrande har man inte på en enda punkt över huvud taget nämnt ordet Europakonvention. Lagrådets uteblivna granskning med avseende på Europakonventionen används som argument för att yttrandefrihetsgrundlagens tillämpning inte skulle strida mot konventionen. Detta är givetvis helt barockt. Man kan fråga: Vari består rättsstridigheterna? För att begränsning av yttrandefriheten skall få göras enligt svensk grundlag räcker det med att den är ''godtagbar i ett demokratiskt samhälle''. Europakonventionens artikel 10 uppställer betydligt strängare krav i det att en begränsning av yttrandefriheten endast får göras om den är ''nödvändig i ett demokratiskt samhälle''. Det är en oerhörd skillnad emellan ''nödvändig'' och ''godtagbar''. Man kan göra tankeexperimentet att hävda att reklamförbudet skulle vara nödvändigt för en demokrati -- då finns det inga demokratier i Europa; inga av dessa har ett reklamförbud. Kravet på ''nödvändighet'' är helt avgörande för att en inskränkning av yttrandefriheten skall få ske. Engelsk Europarättsexpertis har granskat lagen och kommit till den kategoriska slutsatsen att lagen inte motsvarar nödvändighetskravet. Motsvarande frågor var föremål för Europadomstolens prövning i två fall 1990. Det är sådana brister som kan förväntas komma till prövning i Strasbourg. Den engelska expertisen är ett varnande finger. Det är beklagligt att lagrådet inte följt med i denna utveckling. Inte heller domstolarna i Sverige har gjort det. Man förvånas när man ser hur det döms och argumenteras. Således uttalade kammarrätten i Stockholm förra året att Europakonventionen inte är omedelbart tillämpbar som gällande svensk rätt, och därför kunde man inte åsidosätta ett tidigare beslut som stred mot konventionen. JO går ett steg längre och förklarar att frågor om huruvida svensk lagstiftning står i motsatsförhållande till Europakonventionen prövas av Europarådets organ -- således inte i Sverige. Uttalanden som dessa är beklagliga och bara ägnade att leda till fler fällande domar i Strasbourg. Men det visar också tydligt att konstitutionsutskottet inte initierar erforderlig prövning gentemot konventionen, trots vad som påstås. Av det sagda framgår att Europakonventionen intar en minst sagt tillbakaskjuten roll i svensk rättstillämpning, vilket förklarar de betydande antal fällande domar som svenska staten numera får vidkännas. Europakonventionen som en tillämpning av yttrandefrihetsgrundlagen utgör, föreligger enligt nämnt rättsutlåtande starka skäl att anta att artikel 14 kränks genom att kravet på proportionalitet mellan olika medier satts ur spel, dvs. genom att rätten till etablering och reklamsändning endast förbehålls vissa kategorier. Yttrandefriheten i massmedia skall gälla lika oavsett form. Att sedan de tekniska förutsättningarna framtvingar begränsningar är en helt annan sak. Denna avgörande skillnad har man inte beaktat. Som jag nämnde inledningsvis är yttrandefrihetsgrundlagen en kompromiss -- en kompromiss i laglydnad. Ty konventionen om de mänskliga rättigheterna skall vara överordnad även våra egna grundlagar. Det är ett okänt faktum för alltför många i detta land. Det finns bra och dåliga kompromisser. Rättsstridiga kompromisser är emellertid alltid dåliga och dessutom otillåtna. Sverige har just undertecknat EES-avtalet, och redan i höst påbörjar EG sin granskning av hur svensk lagstiftning förhåller sig till Gemenskapens. Att i det läget anta en lag, dessutom en grundlag, som i sin tillämpning på avgörande punkter står i strid med Europakonventionen ter sig minst sagt olyckligt -- i synnerhet när EG erkänner sig bundet just av Europakonventionen. Och hur reagerar våra egna medborgare när de upptäcker att deras politiker inte tvekat att påtvinga dem en rättsstridig grundlag? Den fråga riksdagen således står inför är inte om möjligheten till reklamförbud är bra eller dålig, utan om Sverige kan anta en grundlag som i sin tillämpning uppenbart strider mot konventionen om de mänskliga rättigheterna, och därmed ytterligare förlänger Sveriges brottskatalog i Förvisso har alla här närvarande -- som för all del inte är så många -- inte övertygats om att yttrandefrihetsgrundlagen strider mot Europakonventionen. Men förhoppningsvis har jag lyckats så ett frö av tvivel. Det borde vara tillräckligt för att motivera en granskning av yttrandefrihetslagens 1 kap. 12 § och 3 kap. 2 § med avseende uteslutande på Europakonventionen. Den granskningen kan ske på mycket kort tid och utan att ikraftträdandet behöver försenas av den anledningen. Enligt regeringsformen 8 kap. 18 § skall lagrådets granskning av lagförslag avse såväl grundlagarna som rättsordningen i övrigt. Till rättsordningen i övrigt hör Europakonventionen. Den granskningen har dock inte skett. Skulle en sådan granskning komma till stånd, och om man då skulle finna att yttrandefrihetsgrundlagen strider mot konventionen, kan KU inte lägga fram detta förslag en gång till på riksdagens bord. Fru talman! Jag yrkar därför att yttrandefrihetsgrundlagen återförvisas till KU.

Fru talman! Med anledning av Björn von der Eschs synpunkter på kulturministerns uttalande i går vill jag komma med ett klarläggande beträffande vad hon egentligen sade på tidningsutgivarnas möte i går. Hon började med att tala om hur angeläget det är att avreglera radion och att vidga etableringsfriheten så snabbt det är möjligt. Därefter erinrade hon om att det faktiskt finns en gällande lagstiftning. Hon sade ordagrant: ''Under hösten har det spridit sig en uppfattning inom vissa närradiokretsar att det är fritt fram att använda närradion som ett slags kommersiell radio. De har fått för sig att det numera är tillåtet att bryta mot närradiolagens reklamförbud och att myndigheternas ingripande för att upprätthålla respekt för gällande lag är något som skall kringgås.'' Sedan visade hon att detta icke kan ske så länge vi har en gällande lagstiftning. Det är ju så vår ordning är i Sverige även inom andra områden. Så länge vi har en lag skall den respekteras, till dess att den ändras. Detta är vad som kommer att gälla också närradiolagens reklamförbud i dag. Birgit Friggebo fortsatte med att hänvisa till hur angeläget det är att få ett beslut om etableringsfriheten. Hon säger att vid sidan av Sveriges Radio bör enskilda ges möjligheten att etablera radiosändningar så långt det är möjligt med hänsyn till frekvensresurserna. På så sätt ökas publikens valfrihet. Sveriges Radio måste få konkurrens. Sändningarna måste givetvis få finansieras med reklam. Kontentan är alltså att svensk lag skall respekteras till dess andra regler är beslutade.
Fru talman! Jag skulle bara vilja fråga om Birgit Friggebo är felciterad i tidningen eller inte.
Fru talman! Huruvida tidningarna i dag har citerat något annat uttalande kan jag inte svara på. Jag har det exakta uttalandet från vad hon sade i går i sitt tal, och det är det som gäller.

Fru talman! Vi har lyssnat till det ena anförandet efter det andra som logiskt skulle ha lett till ett avslag eller en återremiss av den yttrandefrihetsgrundlag som vi diskuterar. Men icke så. Efter att ha radat upp brister och brasklappar yrkar man bifall. Sådant imponerar i varje fall inte på mig. Det beror kanske på att jag är litet ovan vid det här. Det är rörande att höra hur man vill avfärda reklamen som en bisak i de här sammanhangen, när reklam i själva verket är den enda realistiska finansieringskällan för många av de radiostationer som kan komma att få finnas. Det här är ingen krämarfilosofi, vill jag säga till kds, det här är verkligheten. Vi har en dålig grundlagstradition. Det har vi börjat förstå nu. Under de senaste åren har vi sett hur lagrådet har körts över av regeringen när lagrådet har varit så oförsynt att den har velat påpeka att en föreslagen lagstiftning strider mot regeringsformen. Hur skall vi då egentligen fordra att vanliga medborgare skall följa allmän lag? Det är en s.k. bra fråga. Nu skall vi således för första gången på lång tid debattera och förhoppningsvis icke besluta om en helt ny grundlag. Det är första gången sedan 1866. Detta borde givetvis celebreras av att regeringsbänken är fullsatt av alla de nya yttrandefrihetsvänliga ministrar som finns. Det är tomt som ni ser. Alla partier borde givetvis vara företrädda av sina partiledare när frågan är så viktig, och kammaren borde vara sprängfylld av engagerade ledamöter. De alltid lika påpassliga media borde flimra med sina kameror, och allting borde vara full rulle här. Man skulle då förstå att det nu gäller något mycket viktigt. I själva verket är det tydligen något man tar med en klackspark. Jag hyser mycket stor respekt för Sveriges riksdag som institution. Jag skulle också vilja hysa respekt för de grundlagar som det fattas beslut om här. Men jag är dess värre ganska skrämd av den gammalsocilistiska syn på yttrandefriheten som ligger som dimbankar i yttrandefrihetsgrundlagen denna den 6 november. Jag är också skrämd av den politiska klåfingrigheten, som man ser spår av här hela tiden, och liknöjdheten över en grundlag som man medger inte är bra. Bakom det ligger någon sorts rädsla för friheten. Det kunde lika gärna stå skrivet: Yttrandefrihet och yttrandefrihet, det får vi väl se då det. Ett litet reklamförbud kan sitta bra om vi inte gillar dem som håller på med verksamheten. Till oss i Ny Demokrati har företrädare för andra till synes respektabla partier sagt under hand: Nu skall ni inte bråka om det här. Vi har hållit på i 20 år, och det här var det bästa vi kunde enas om. I så fall, fru talman, tror jag att de gjorde det mesta för 20 år sedan och ingenting i år. Den här tjugoåriga gäspningen som har upphöjts till grundlag är inte värdig ett fritt land anno 1991. Jag trodde att förändringens vind hade blåst och rört om i dammet även i utskotten. Jag hoppades slippa se något i grunden så beklämmande bevis på det som kallas det politiskt möjliga och få se hur litet det har att göra med människors rättskänsla och sunda förnuft. Det är visserligen inte bra men vi orkar inte längre, lyder resonemanget. Man har hållit på så länge att man inte orkar mer. Är det ett resonemang som skall räcka för att kammarens ledamöter vanemässigt skall trycka på den knapp som de har blivit ålagda att göra och sedan lugnt skrida vidare till nästa ärende? En tredjedel av kammarens ledamöter skulle kunna yrka på återremiss, om den vågade göra det. Men för det krävs väl också att en tredjedel av kammaren är närvarande, förmodar jag. Men det är den inte. Man säger: Vad tokig du är. Tänk på den nya regeringen. Inte skulle den försöka missbruka en sådan här lag. Hoppsan, vi har i dag hört vad den för ögonblicket totalt frånvarande kulturministern lyckades prestera så sent som i går. Birger Hagård m.fl. tycker jag skall läsa dessa artiklar, vare sig uttalandena är helt riktigt återgivna eller inte. Jag har också sett anförandet som redovisades här förut, och det är precis lika allvarligt. Detta sker således den 5 november. Det sades saker som får varje vän av frihet i etern att hoppa till. Man undrar hur folkpartiet kan kalla sig liberalt. Birgit Friggebo radade upp politiska hot och gav exempel på problem som visar sig grundas på någon sorts oro över hur man skall kunna få tillräcklig styrning och reglering av den s.k. fria radion och TV-n. Det är fråga om reglering, styrning och politiska inblandningar. Det framgår minsann att vissa radioföretag inte skall bedömas som andra när sändningstillstånden skall fördelas. Radio Nova som har fört yttrandefrihetens talan och drivit på utvecklingen skall minsann straffas. Det är vad som sades. Den otroliga skapelsen som denna kammare har lyckats få fram, närradionämnden, skall få fortsätta att härja. Där står vi alltså i dag i yttrandefrihetens dimma den 6 november 1991, om riksdagen i gammal vanlig lunk gör som den har blivit tillsagd. Ny Demokrati har på allt sätt -- formellt och informellt -- protesterat mot yttrandefrihetsgrundlagen. Harriet Collianders reservation har i dag motiverats på många sätt. Vi hoppas att någon lyssnade någonstans.

Fru talman! Grundlagar är till för att skydda särskilda, mycket centrala värden i vårt samhälle från tillfälliga majoriteters tillfälliga åsikter. Grundlagar skall ses som ett uttryck för att vi i den här församlingen vill skydda de mest väsentliga demokratiska principerna -- från oss själva. För att i sådana viktiga frågor ge politiken en förutserbarhet och göra den pålitlig för lång tid väljer vi genom grundlagsstiftning att binda våra egna händer, att så att säga placera kakburken på den allra högsta hyllan, där vi inte kan nå den med mindre än att vi samarbetar och uppvisar en bred och bestående vilja. Det förslag till grundlag som vi nu har att ta ställning till berör en av de allra mest fundamentala principerna i samhället -- allas rätt till yttrandefrihet. Lagen syftar till att ge framför allt ljud och bildmedier ett stärkt skydd för just yttrandefriheten och att alltså äntligen fylla det konstitutionella tomrum som uppstod den dag ljudradion blev ett av våra medier. Tre saker i yttrandefrihetsgrundlagen innebär steg framåt i detta avseende. Meddelarskyddet stärks, friheten att sända bild och ljudradio via kabel slås fast och ett system med ansvariga utgivare för radio och TV införs. Sammantaget innebär detta väsentliga förstärkningar av yttrandefrihetens principer i Sverige. Åtskilligt i yttrandefrihetsgrundlagen framstår emellertid som dåligt och otillräckligt. Lagen lyckas inte skydda yttrandefriheten i etersända medier, utan uttalar i stället en närmast Ingela Thalénsk målsättning om att ''eftersträva - - vidaste möjliga yttrandefrihet''. I stället för att definiera vad yttrandefrihet är och ange exakt på vilka grunder inskränkningar av yttrandefriheten kan komma i fråga, så lämnas fältet öppet för olika tolkningar. ''Målsättningsparagrafer'' i lagtext kan inte alltid undvikas, men de skall alltid betraktas som ett misslyckande -- ett misslyckande därför att vi politiker då inte har klarat av att ge medborgarna den förutsebarhet och pålitlighet som lagar bör ge. Särskilt allvarligt blir misslyckandet när det gäller en grundlag, och i ännu högre grad när det handlar om just yttrandefriheten. Det är av dessa skäl som också lagrådet har kallat ''den nya grundlagens allmänna ambition - - otillfredsställande''. Yttrandefrihet, utan finansiella möjligheter att göra bruk av yttrandefriheten, är en mycket begränsad frihet. Risken för beroende av en viss finansiär finns dock alltid, och kan bara undvikas genom att en tidning, radio eller TV-station har flera olika finansiärer och intäktskällor. Genom mångfalden når man journalistiskt oberoende. Just därför är alla mediers rätt till fri finansiering omedelbart kopplat till yttrandefriheten. I propositionen erkänns detta samband men resonemanget utmynnar ändå i att rätten till fri finansiering för TV och radio inte skyddas i grundlagen. Lagen ger i stället sitt uttryckliga stöd för beslut att generellt förbjuda reklam i radio eller TV. Det handlar således inte om möjligheterna för politikerna att ställa krav på reklamens innehåll och utformning, dvs. att förbehålla sig rätten att förbjuda t.ex. alkoholreklam, utan just om möjligheten att förbjuda reklam generellt. Utrymmet för reklamförbud har från borgerligt håll ursäktats som ett resultat av politiska kompromisser. Om man är beredd att acceptera denna kompromiss, så tror jag inte att man riktigt har förstått reklamens verkliga betydelse för yttrandefriheten. Det är inte främst företagens rätt att marknadsföra sina produkter som måste försvaras, utan det är alla mediers rätt att välja sin egen finansieringsform. Den nuvarande situationen i närradion är nästan det bästa exemplet, där i dag bara de verkligt resursstarka organisationerna i båda de politiska lägren har råd att göra bra radio med sådan kvalitet att människor vill lyssna. De resurssvaga föreningarnas yttrandefrihet i närradion är ofullständig. De är endast försedda med den ganska värdelösa rätten att sända radio, som väldigt få människor vill lyssna på, därför att det inte finns pengar att göra bra radio. Reklamen står även den fattigaste till buds som ett medel att förstärka sin röst i opinionsbildningen. Det är just därför som en grundlag måste skydda rätten till fri finansiering. Det är just därför det inte kan eller får kompromissas på detta område. Ur ett mycket strikt formalistiskt prepektiv kan man nog säga att förslaget till ny yttrandefrihetsgrundlag inte strider mot Europakonventionen. Men varje betraktare inser omedelbart att denna lag anlägger en helt annan syn på rätten till yttrandefrihet än vad konventionen gör. Detta är en meningslös kritik mot dem som aldrig har tagit Europakonventionens principiella syn på rättigheter till sitt hjärta, men det borde spela en större roll för de partier som har krävt att svensk lagstiftning måste anpassas till konventionen, och att respekten i Sverige för Europadomstolen måste öka. Enligt konventionen måste inskränkningar i yttrandefriheten -- t.ex. generella reklamförbud -- vara ''nödvändiga i ett demokratiskt samhälle'', vilket har uttolkats som att inskränkningen också måste ''svara mot ett trängande samhällsbehov''. Om vi tillåter generella reklamförbud i Sverige, antyder vi ju nästan att alla andra länder som inte har generella reklamförbud är odemokratiska, eftersom de saknar denna ''nödvändighet''. Det är vidare svårt att förstå hur reklamförbud baserat på mediapolitiskt tyckande skulle kunna svara mot ett trängare samhällsbehov. Det kan naturligtvis invändas att grundlagsförslaget inte förbjuder reklam, utan bara skapar lagliga möjligheter för att göra det. Argumentet i fråga är det svårt att ha stor respekt för. Var finns logiken i att i svensk grundlag skall stödja något som i Europakonventionen är förbjudet? Varför stifta en lag där mediernas rätt till fri finansiering och -- därmed riktig yttrandefrihet -- vilar på politikernas antagligen goda vilja? Då har ju vi -- lagstiftaren -- åter misslyckats med att ställa kakburken på den allra högsta hyllan. Vi behåller den i knät, men lovar att inte öppna den. Vem kommer att tro oss? Det är dock möjligt att med ett mycket formalistiskt synsätt hävda att denna lag är förenlig med konventionen, men då har man samtidigt för sig själv erkänt att man främst betraktar Europakonventionen som ett hinder i den egna maktutövningen och inte som det juridiska stöd och rättesnöre som konventionen borde vara. Yttrandefrihetsgrundlagen är en gammal lag, föråldrad redan innan den har trätt i kraft. I början av 80-talet hade den inneburit ett steg framåt i yttrandefriheten, i dag -- tio år senare -- gör den inte det. När utredningsdirektiven från 70-talet nu hinner i fatt oss i form av en lag, så har den tekniska och framför allt den politiska utvecklingen sprungit ifrån lagen. Det hade, menar jag, för tio år sedan varit ett politiskt bedrift om de borgerliga partierna hade lyckats lotsa igenom denna lag. Nur är det inte det längre. I dag är de politiska förutsättningarna bättre än på länge för att påbörja arbetet med en ny och bättre grundlag. I den allmänna opinionen utvecklas nu ett allt starkare stöd för yttrandefrihetens principer. Yttrandefrihetsgrundlagen kommer i sin nuvarande form därför att rimma illa med det allmänna samhällsklimatet och vara en påminnelse från den tid då det där med yttrandefrihet var ett mycket relativt och ganska tänjbart begrepp. Jag tror att de borgerliga politikerna, som i själ och hjärta knappast älskar lagförslagets formuleringar, här underskattar sin egen politiska styrka och underskattar kraften i den samhällsförändring som vi har sett. Jag tror att det går att göra en bättre grundlag och har vi väntat i 20 år på den så kan vi säkert ge oss till tåls i några år till. Jag påpekade i början att det finns goda sidor av yttrandefrihetsgrundlagen, och det kan naturligtvis sägas att man borde vara beredd att ge efter på några punkter för att vinna just dessa fördelar. Enligt detta resonemang skulle yttrandefrihetsgrundlagen i sin nuvarande skepnad vara det bästa möjliga som går att åstakomma. Men det hjälper knappast att detta är ''det bästa möjliga'', när man därmed sätter farliga principer på pränt för kanske hundra år framåt i tiden. Därför är ''det bästa möjliga'' helt enkelt inte gott nog. Jag känner respekt för alla de ställningstaganden och kompromisser som är resultatet av ett långt och antagligen mödosamt arbete. Jag känner också respekt för viljan hos dem som arbetar med lagförslaget att efter hand förbättra lagen. Men det finns alltså skäl som några av oss nyvalda, yngre moderater har funnit så starka, att vi måste rösta nej till förslaget till ny yttrandefrihetsgrundlag. Det är av samma skäl som jag yrkar avslag på propositionen. Däremot kan vi inte ansluta oss till reservationens ofullständiga och mindre nyanserade bild av förslaget.

Fru talman! Herr Fiskesjö! Yttrandefrihetsgrundlagen bör vara imponerande, även om varken herr Fiskesjö eller jag behöver vara det. Framför allt bör yttrandefriheten vara imponerande, och den bör vara fullständig.

Herr talman! Först yrkar jag bifall till hemställan i utskottsbetänkandet. Jag gör det redan nu för att det inte skall falla i glömska. Sedan kastar jag mig på det som Gudrun Schyman sade. Jag gör det inte så mycket därför att det hon framför är tankar som är förtjänta av häftig kritik. Naturligtvis är det ett angeläget politiskt uppdrag att lindra flyktingströmmarnas storlek i världen. Och naturligvis är det ett angeläget uppdrag att minska nord--syd-klyftan. Man vi får inledningsvis, Gudrun Schyman, konstatera att det finns få frågor i svensk politisk verksamhet som är så väl utredda som just frågan om den svenska krigsmaterielinspektionen. Gedigna och grundläggande utredningar med stort medborgarinflytande har företagits. Inom departementet behandlas dessutom för närvande, för att framläggas inför detta riksmöte, en proposition i frågan. Detta åtagande gjorde Anita Gradin i våras. Tillåt mig här bekräfta att den nuvarande regeringen kommer att fullfölja detta åtagande. Med grund alltså i den nya säkerhetspolitiska situationen och i de föreliggande gedigna utredningarna kommer man att framlägga förslag i dessa frågor som riksdagen sedan har att pröva. Därmed kan vi kanske lämna det dagsaktuella riksdagsarbetet och återgå till den debatt som Gudrun Schyman här tog upp -- en mera storslagen och global debatt. Jag tycker nämligen att det är viktigt att understryka det faktum att krigsmaterielindustrifrågorna måste ses i ett internationellt sammanhang. Det gäller också de säkerhetspolitiska frågorna. Gudrun Schyman sade, och det tycker jag är väldigt viktigt, att den här frågan har många dimensioner. Men sedan landade hon, som vanligt, i den för henne enda dimensionen. Jag tänker då på attackerna mot den nuvarande situationen. Jag tycker att vi, Gudrun Schyman, i stället borde ägna oss åt att betrakta världen som den ser ut nu och åt tankar om vad vi skall göra i framtiden för att säkerställa säkerhetspolitiska resurser och en acceptabel omställning. Gudrun Schyman kritiserade först väldigt intensivt den omställningsprocedur som har inletts. Hon klandrade den och sade att den innehöll för små steg samt att det var för mycket av kommunalpolitiskt och regionalpolitiskt hänsynstagande. Men i nästa andetag säger hon att en omställningsprocedur måste ske med hänsyn tagen till bl.a. regionala behov och sysselsättningsproblem. Ja, det är riktigt. Frågan måste behandlas utifrån de många dimensioner som här finns. Den största och viktigaste dimensionen är den internationella. Om man tittar på Sipris årsboks siffror och om man säger sig vilja följa Gudrun Schymans rekommendation att på fem år omställa vapen och rustningsindustrins produktion till civil produktion är det bara att konstatera att, Gudrun Schyman, att det inte finns några marknadsmässiga förutsättningar för detta. Den omställningsprocess som Gudrun Schyman och hennes gelikar förespråkar skulle om den förverkligades leda till kaos sysselsättningsmässigt över hela världen och dessutom till säkerhetspolitiska öppningar vars konsekvenser ingen riktigt kan föreställa sig. Det krävs att man långtgående tänker igenom detta när det gäller att lösa frågorna kring den nya säkerhetspolitiska situationen och konsekvenserna härav för krigsmateriel och vapenindustrin. Jag kan bara se att det är mycket angeläget att den svenska krigsmaterielindustrins framtid och långsiktiga planering ansluts till den planering som pågår i Europa. Redan under föregående riksmöte kunde man i ett betänkande från försvarsutskottet samt i ett yttrande från utrikesutskottet till försvarsutskottet konstatera tydliga hänvisningar till de pågående internationella samordningsansträngningarna -- ursprungligen på initiativ från NATO-håll och därefter har det förekommit långtgående initiativ från EG. Man önskar alltså i Europa i säkerhetspolitiskt hänseende, och då i gemenskap, och utifrån insikten om behovet av en försvarsmakt för att säkerställa Europas säkerhetsintressen att detta intresse leder till att det i Europa finns en sammanhållen, väl planerad och teknologiskt avancerad försvarsindustri. För att kunna uppnå detta mål i gemenskap, i solidaritet, vill man planera för Europas vapen och krigsmaterielindustri just i detta omfattande perspektiv. Det är just detta som jag avser när jag talar om en stor internationell dimension. Jag menar alltså att det är utifrån en sådan dimension som denna fråga borde diskuteras. Det handlar alltså inte om lokala dimensioner här.

Herr talman! Det var intressant att höra att Nic Grönvall redan har anslutit Sverige till den europeiska politiska unionen, som ju också innebär en försvarsallians och ett vapenindustriellt samarbete. När jag har hävdat det tidigare i diskussioner om vapenindustrin och försvarsfrågor har man hävdat att det inte alls är som jag säger. Det skulle bara röra sig om handelsfrågor. Jag delar Nic Grönvalls uppfattning och instämmer i den analys som han gör, nämligen att det vi här talar om kommer att bli verklighet. Det är bl.a. därför som jag tycker att Sverige skall hålla sig utanför. Jag menar att Sveriges röst i den internationella politiken, och den senare är faktiskt större än Europa, skall vara en röst för nedrustning och omställning av vapenindustrin till civil produktion. Jag tycker inte om det insnävade internationella perspektiv som inskränker sig till att vara ett västeuropeiskt perspektiv -- möjligen omfattande delar av Nordamerika också. Jag tycker att världen är större än så. Sedan tror jag, Nic Grönvall, att den motion som vi har skrivit inte är noggrant läst. Jag talar inte om en internationell omställning beträffande vapenindustrin på fem år -- det har vi här i riksdagen inte någon möjlighet att fatta beslut om -- utan jag talar om en omställning av den svenska vapenindustrin på fem år. Det här skulle inte innebära större svårigheter än vad andra omställningsprocesser beträffande den svenska industrin har inneburit. Jag tänker då på varvsindustrin och tekoindustrin. Det har faktiskt varit möjligt att klara av industriomställningar, Nic Det som jag menar utgör hinder är andra intressen. Man brukar tala om det vapenindustriella, eller militärindustriella, komplexet -- i Sverige utökat med ett kommunalt och arbetsmarknadspolitiskt komplex. Det är således inte de försvarspolitiska och säkerhetspolitiska intressena som styr den svenska vapenproduktionen. Jag tycker alltså att regeringen, som ju har hävdat att den svenska vapenindustrin behövs för det svenska militära försvaret, nu borde ta ansvar och gå i bräschen för ett arbete som syftar till att denna industri inte integreras med den europeiska vapenindustrin utan i stället avvecklas och ställs om till civil produktion. Detta skulle vara en hjälp också för andra länder, kanske även utanför Västeuropa, som vill ha en omställning. Jag tänker bl.a. på de östeuropeiska länderna, som ju är fast i en alldeles för stor vapenindustri. Denna industri är omodern, och dessutom har man inte ekonomiska resurser för den. Vi i Sverige har ett ansvar här. Vi kan ju inte bara skjuta över alla frågor till Bryssel.
Herr talman! Mitt inlägg var på intet sätt ett inlägg i diskussionen om huruvida EG kommer att utvecklas till politisk union eller inte och om huruvida Sverige i så fall skall biträda en sådan utveckling. Syftet med mitt inlägg var i stället att lägga fast att vi är beroende av svensk försvarsindustri så länge den säkerhetspolitiska situationen inte är mer klarlagd än den är nu. I det långa perspektivet ser jag ett kvarstående behov av svensk försvarsindustri. Bevarandet på den teknologiska nivå som jag anser vara nödvändig säkerställs bäst i fredens intresse genom att denna vapenindustri integreras i ett stort internationellt samarbete. Så enkelt är det, Gudrun Schyman!

Herr talman! Anledningen till att jag har begärt ordet i detta ärende, där total enighet föreligger, är självfallet att jag vill uttrycka min tacksamhet och glädje över jordbruksutskottets ställningstagande. Detta är en seger för rättstryggheten. Därmed kan rättvisan äntligen skipas för Lars Lorenius och hans familj, som oförskyllt under många år fått lida av en felaktig handläggning av det ifrågavarande jordförvärvsärendet. Jordbruksutskottet skriver bl.a. i sitt betänkande följande: ''Vid en samlad bedömning av omständigheterna i ärendet anser utskottet det skäligt att Lorenius erhåller ekonomisk gottgörelse av staten.'' Klarare torde inte en beställning kunna uttalas. Det är nu min förhoppning att regeringen snarast går i författning med ärendet och ser till att familjen Lorenius får sin klart berättigade gottgörelse. Herr talman! Givetvis yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Hans Göran Franck har frågat mig hur regeringen bedömer förutsättningarna för en snar fredlig uppgörelse på Cypern och om regeringen avser agera för att bidra till en lösning av konflikten. Cypernkonflikten är nu snart 30 år gammal. Det är mycket beklagligt att generalsekreterarnas ansträngningar att få till stånd en förhandlingsuppgörelse inte lett till framgång. I en tid när ett antal svåra regionala konflikter har kunnat biläggas är det rimligt att kräva att även Cypernkrisen utan vidare dröjsmål får en fredlig lösning. Det är nu angeläget att parterna i konflikten verkligen besinnar sitt ansvar och visar prov på samförstånds och kompromissvilja. Jag delar naturligtvis Hans Göran Francks åsikt att en fredlig lösning, för att bli bestående, måste beakta båda folkgruppers rättigheter och skyldigheter och fritt godtas av båda. Under våren och sommaren har vi sett förnyade ansträngningar av FNs generalsekreterare i syfte att få i gång förhandlingar mellan parterna. President Bushs uttalande i början av augusti om att en Cypernkonferens under FNs generalsekreterare kunde bli aktuell redan i september var det mest konkreta exemplet på att frågan rörde sig i rätt riktning. Det är dock med besvikelse jag konstaterar, att trots generalsekreterarens skickliga och aktiva insatser för att få en konferens till stånd, svårigheter har uppstått i sista stund. Generalsekreterarens ansträngningar fortsätter dock, och i en enhälligt antagen resolution den 11 oktober ställde sig säkerhetsrådet bakom hans avsikt att ta upp förnyade diskussioner med parterna i början av november. Säkerhetsrådet uppmanar också parterna i konflikten att till fullo samarbeta med generalsekreteraren för att möjliggöra ett internationellt högnivåmöte före årets slut. Regeringen står helt bakom generalsekreterarens ansträngningar och kommer självfallet att ge honom allt stöd vi kan i detta angelägna uppdrag. Jag vill också erinra om att Sverige sökt bidra till en lösning av konflikten genom en svensk bataljons tjänstgöring i FN-styrkan på Cypern i 23 år, från 1964 till 1987. Vi fortsätter att medverka i UNFICYP, även om det numera bara är med en poliskontingent och några officerare i högkvarteret.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Det är välgörande att Margaretha af Ugglas klart uttalar att det är rimligt att kräva att även Cypernkrisen utan vidare dröjsmål får en fredlig lösning. Det är nödvändigt för att uppnå resultat att parterna i konflikten till fullo samarbetar med FNs generalsekreterare. Men Turkiet och i synnerhet den turkcypriotiskea makthavaren Rauf Denktash har uttalat sig mycket negativt om FNs plan för en fredlig uppgörelse. Denktash-regimen gick så långt att den i protest mot FN-resolutionen stängde övergångsstället mellan nord och syd i Nicosia för passering under tre dagar. Det är sålunda främst dessa parter som utgör ett hinder för en fredlig uppgörelse. Såväl Cyperns som Greklands regeringar har uttalat sig positivt om FNs och generalsekreterarens insatser. Det gäller nu att utöva mycket starkare press främst mot Turkiet att medverka till en fredlig uppgörelse på basis av FNs resolutioner. Här borde stormakterna och främst USA spela en betydligt större och aktivare roll. Sverige bör verka för detta. Det rör sig om en konflikt som varat alltför länge -- 30 år, som utrikesministern anger. Av dessa 30 år har norra Cypern varit ockuperat av Turkiet i 17 år. Den turkiska invasionen och ockupationen står i uppenbar strid med folkrätten. Margaretha af Ugglas har agerat kraftfullt då det rört sig om andra ockuperade länder. Det gäller att inte göra någon skillnad bereoende på vilket land som genomför aggressionen och ockupationen. Inte heller bör någon skillnad göras beroende på vilket land som är offret. Alla ockupationer, var de än förekommer, måste upphöra. 90-talet skall enligt FN-beslut vara folkrättens årtionde. En viktig insats i folkrättens tecken bör vara att just få slut på alla ockupationer. Jag undrar om utrikesministern delar denna uppfattning. Jag anser att Sverige har anledning att vara mer verksamt då det gäller hävandet av den turkiska ockupationen, den enda kvarvarande i hela Europa. Det har stor betydelse när enskilda länder i Europa agerar i denna sak i olika internationella fora och vid kontakter med andra länder. Cypern är, som FN fastslagit, en stat. En delning av landet är inte acceptabelt. Däremot bör vi stödja de krafter som godtar federationstanken, vilket är en rimlig grund för en fredlig lösning. Av stor betydelse är också att stoppa nya turkiska bosättningar och åstadkomma en viss avveckling av dem som skett tidigare under ockupationstiden på norra Cypern. De avser ca 70 000 personer. Dessa är ett flagrant brott mot tillämplig Genèvekonvention, som förbjuder sådana bosättningar i ockuperat territorium. Där finns nu en militärstyrka om ca 40 000 man, vilket är fullständigt orimligt -- en uppfattning som jag utgår ifrån att regeringen delar. Den svenska poliskontingenten, vars arbete är uppskattat, kan ytterligare förstärkas och utökas. Poliskontingenterna utgör inte bara en stabiliserande faktor utan fullgör också värdefulla humanitära insatser för enskilda och familjer på båda sidor, såväl på den södra som på den norra sidan. Sverige kan också intensifiera sitt agerande för de mänskliga rättigheterna. Jag tänker särskilt på de ca 1 700 försvunna cyprioternas öde. De har gripits och bortförts i samband med invasionen och ockupationen. Under mitt besök nyligen konfronterades jag med anhörigas stora sorg och oro för de försvunna. Här gäller det att utöva påtryckningar på de turkiska myndigheterna så att de lämnar en konkret och sanningsenlig redovisning samt medger inspektion av turkiska fängelser, där många av de försvunna tidigare iakttagits, enligt en mycket stark dokumentation. Är utrikesministern beredd att ta upp denna sak i Europarådets ministerkommitté? Det finns även andra allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bl.a. fall av tortyr. Omkring 180 000 grekcyprioter har under ockupationsåren tvingats lämna norra Cypern. De har berättigade krav på att efter eget val få återvända till sin hembygd. Sverige bör medverka till ett frivilligt återvändande så snart förutsättningar därför föreligger.

Herr talman! Hans Göran Franck är som vanligt väl insatt i de frågor han tar upp här i kammaren, och jag tror mig veta att han nyligen har gjort en resa till Cypern. Låt mig först betona att det som står i mitt svar om att alla parter i konflikten måste kunna visa ansvar och kompromissvilja självfallet gäller även Turkiet, som ju är en av de fyra huvudaktörerna i konflikten. Regeringen uttrycker här i dag gärna sin förhoppning att den turkiska regering som kommer att tillträda efter de allmänna val som ju nyligen har hållits skall visa kompromissvilja i Cypernfrågan, för att på så sätt bidra till en snabb förhandlingslösning. Jag tror att det är alldeles nödvändigt, precis som Hans Göran Franck sade, att generalsekreterarens fortsatta ansträngningar får ett mycket starkt stöd av det internationella samfundet. Det är min uppfattning att det allra bästa vi nu kan göra är att uttala detta stöd för generalsekreteraren. Jag påminner återigen om den enhälligt antagna resolutionen den 11 oktober -- den är alltså ganska färsk -- där säkerhetsrådet ställde sig bakom hans avsikt att ta upp förnyade diskussioner med parterna i början av november. Säkerhetsrådet uppmanade också alla parterna i konflikten att till fullo samarbeta. Jag tror att det bästa vi nu kan göra är att stödja dessa generalsekreterarens insatser. De ligger mycket nära i tiden, och det måste finnas en förhoppning att även det nationella trycket kommer att vara så starkt att vi nu får en lösning också i Cypernfrågan, på samma sätt som det nu äger rum konfliktlösning på andra håll i världen.

Herr talman! Vi vet ännu inte någonting om den turkiska regeringens ställningstaganden. Mig veterligt har inte heller sammansättningen av den klargjorts. Men av allt att döma blir den konservative ledaren Demirel statsminister. Han gjorde en del som jag tyckte något oroväckande uttalanden, framför allt till stöd för Rauf Denktash.

Det är inget tvivel om att FNs generalsekreterare hade hoppats att man skulle ha kommit längre på grundval av hans egen bakgrundspromemoria till den senaste FN-resolutionen. Men det kom grus i maskineriet, och gruset i maskineriet är, som också utrikesministern antyder i sitt svar, främst Turkiets och Denktash-administrationens ställningstagande. Jag vill till sist bara säga att jag kommer att till utrikesministern överlämna en rapport från min resa. I den rapporten finns det också ett antal konkreta förslag som jag hoppas att utrikesministern tar del av och överväger.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret och hälsar honom också välkommen som minister. Men jag måste samtidigt beklaga att han inte kommer hit som bostadsminister, i den meningen att han är chef för något departement, och att man av allt att döma skall avskaffa bostadsdepartementet. Det kommer enligt min mening att minska möjligheterna att bedriva en god och effektiv hyrespolitik och en social bostadspolitik. Bakgrunden till min interpellation var den oro som finns inom stora skikt av bostads och lokalhyresgäster i vårt land. Regeringsförklaringen var mycket kortfattad. Det sades endast att förslag kommer att framläggas om att stärka den enskilde hyresgästens ställning. Jag ansåg att det fanns anledning att få närmare besked om hyrespolitikens inriktning, inte om de närmare detaljerna. Nu säger Bo Lundgren till min förvåning att han inte ens är beredd att uttala sig i frågan, om hyresgästernas besittningsskydd över huvud taget behöver förändras. Jag framhöll också i min interpellation att antalet vräkningar ligger på en mycket hög nivå, ca 5 000 per år, vilket gör det nödvändigt att reformera hyreslagen så att de minskar kraftigt. Kan Bo Lundgren inte heller på denna fråga ange om hyresgästens ställning över huvud taget behöver stärkas? Det är ånyo fråga om inriktningen på hyrespolitiken. I min interpellation ställde jag den raka frågan: Hur ställer sig regeringen till kraven på friare hyressättning och mer marknadsmässiga hyresvillkor i bostäder? Jag får egentligen inte något klart svar. Har Bo Lundgren inte något besked att ge om sin principiella inställning? Är det så att man för närvarande inte avser att företa några ändringar i hyreslagstiftningen som tillgodoser de krav som framställs om mer marknadsmässiga hyresvillkor? Kan Bo Lundgren uttala sig om regeringen på sikt anser att det bör genomföras friare hyressättning och mer marknadsmässiga hyresvillkor? Det är inte bara hyresgästerna som är intresserade av svaret utan också fastighetsägarna. De senare har genom Sveriges Fastighetsägareförbund ställt just dessa krav i en skrivelse till regeringen. Eller är det så, Bo Lundgren, att den förträffliga marknadsekonomin inte fungerar på hyresmarknaden? Bo Lundgren är ju ideologiskt intresserad. Kan han inte lätta på förlåten och delge oss sin uppfattning? I våras uttalade bostadsutskottet att det enligt dess mening finns fog för en viss oro när det gäller utvecklingen på lokalhyresmarknaden. Utskottet deklarerade att det förutsätter att frågorna följs med uppmärksamhet i regeringskansliet och att en utvärdering av reformen görs så snart sådant underlag, som gör utvärderingen meningsfull, har inhämtats. Delar Bo Lundgren den oro som bostadsutskottet gav uttryck för? Är Bo Lundgren beredd att vidta åtgärder för att inhämta det efterfrågade underlaget, via SCB samt de organisationer och myndigheter, som erfordras för en utvärdering av reformen? Eller kommer Bo Lundgren att förhålla sig passiv och bara avvakta? Alltför många lokalhyresgäster tvingas nu flytta på grund av ogynnsamma hyresvillkor. Andra åter tvingas bo kvar eftersom de av ekonomiska skäl inte kan flytta. Allför många småföretagare går i konkurs, inte minst beroende på hyresvillkor som de inte klarar av. Menar Bo Lundgren att han verkligen inte vill göra någonting för att stärka lokalhyresgästernas ställning? Och om han vill göra något, hur länge skall de vänta på besked? Jag trodde att Bo Lundgren ville vara småföretagarnas vän. Vet Bo Lundgren att lokalhyresgästerna i konservatismens högborg England har ett starkare besittningsskydd än i Sverige? Är Bo Lundgren klar över att köpmännens, hantverkarnas och småföretagarnas organisationer är mycket kritiska till den nuvarande situationen på lokalhyresmarknaden? Situationen på hela hyresmarknaden är nu mycket orolig. Har Bo Lundgren några lugnande besked att ge hyresgästerna på lokal resp.

Herr talman! Det fanns på sin tid ett starkt krav från partsorganisationerna på båda sidorna att man ville ha ett bostadsdepartement. Såvitt jag kan se finns samma intresse i dag av att man har en regeringskontrahent att hålla sig till. Jag beklagar att det här, som jag bedömer det, framsteget inte vidmakthålls av den nya regeringen. Vi får nu se hur den borgerliga regeringen kan handskas med dessa frågor på det uppsplittrande sättet som kommer att bli fallet. Vaksamheten kommer att vara stor för att det verkligen skall bli en sammanhållen bostadspolitik. När det gäller den hyreskommitté som jag själv är ledamot i är det riktigt som statsrådet säger att ett betänkande av allt att döma kommer redan denna månad. Jag var inte alls ute efter att statsrådet skulle ta ställning till de förslagen, även om jag utgår ifrån att han har underrättat sig om huvuddragen. Jag var ute efter inriktningen. Vi hade klara direktiv till utredningen. Det som hade kunnat vara av intresse att veta är om den nya regeringen har samma uppfattning som den tidigare regeringen om själva inriktningen och om de direktiv vi fick tidigare. Jag tycker inte att jag har fått ett riktigt klart besked om hyresfrågan beträffande marknadsanpassning och en friare hyressättning. Men det är väl så att regeringen avser att vänta och se. Det gjordes vissa uttalanden under valrörelsen som tydde på att man från olika partiers sida gjorde en reträtt i den här frågan. I min interpellation var jag ute efter den principiella hållningen och hur man på sikt ser på den här frågan. Jag anser inte att det är möjligt att på hyresmarknadens område ha en fullständigt fri marknadsekonomi. Det finns så mycket olika saker som spelar in att lagstiftningen måste träda in för att skydda den svagare parten, nämligen hyresgästen.

Herr talman! Jag skulle vilja säga ytterligare några ord om lokalhyresgästerna. Jag tycker inte att jag har fått ett riktigt klart besked huruvida regeringen vill göra en undersökning av hur den nuvarande lagstiftningen fungerar, om man är beredd att inhämta det material som går att erhålla från SCB, från organisationer och från myndigheter. I svaret säger Bo Lundgren att den här lagstiftningen bara fungerat i tre år och att det är för kort tid. Men bostadsutskottets uppfattning var, att det fanns anledning att skaffa fram ett underlag. Den omständigheten att lagstiftningen fungerat i bara tre år är inget skäl för att vara passiv på den här punkten. Därför vill jag få ett besked huruvida regeringen tänker skaffa fram det underlag som behövs för en utvärdering.